Herr talman! Thorbjörn Fälldin har redan erinrat om de skatteutredningar som suttit i flera år och arbetat med dessa frågor. 1972 års skatteutredning, som kanske skulle ta det största ansvaret, satt i 5 1/2 år — och tog dessa frågor på allvar, herr Bohman. Från början fanns väl ambitionen att göra en verklig skattereform. Det var ju också vad allmänheten förväntade sig. Men efter den borgerliga valsegern 1976 blev det en förändring av majoritetsförhållandena i utredningen. Man begränsade sig från den nya majoritetens sida till ett par mindre ändringar i ett antikverat skattesystem. Det var en helt reaktionär linje man slog in på. Progressiviteten i skattesystemet skulle minskas genom stora skattelättnader för de högre inkomsttagarna. Och det skulle finansieras med höjningar av mervärdeskatten och andra indirekta skatter, som hårdast drabbar låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Det är denna reaktionära linje som finansministrarna i de borgerliga regeringarna sökt att fullfölja genom sina förslag under de senaste åren. Man har tagit bit för bit. Vad som senast förelagts riksdagen är ytterligare några lappar på det nötta, halvsekelgamla lapptäcke som vårt skattesystem kan liknas vid. Regeringspropositionens huvudsakliga innehåll är ett angrepp mot progressiviteten i skattesystemet. Marginalskatterna utmålas som det allt överskuggande problemet. Genom den nya kohandeln mellan centern och socialdemokraterna om att skjuta på skattebeslutet till hösten får folkparti regeringen ännu ett formellt nederlag i riksdagen. Men det är viktigt att observera att skatteutskottets betänkande är skrivet på ett sådant sätt att det innebär en stor borgerlig seger över socialdemokraterna. Dessa tycks nu ha anslutit sig till den reaktionära, borgerliga linjen i 1972 års skatteutredning.

Vpk anser att den mest angelägna skattereformen inte är att sänka marginalskatterna utan att minska den totala skattebördan för lågoch medelinkomsttagarna. Den huvudsakliga skattebördan för dessa grupper utgörs av de indirekta skatterna och kommunalskatten. Det är framför allt på dessa områden man måste sätta in åtgärder. Det betyder inte att vi underskattar inflationens betydelse för beskattningen av arbetsinkomsterna. Prisstegringarna berövar lönarbetarna förbättringar som de tillkämpat sig. Och det är givet att ett oförändrat skattesystem ger ett annat utslag än det avsedda, tillämpat på inkomster som är inflationistiskt uppblåsta. Men den frågan löser man ju inte med det s.k. inflationsskydd som den borgerliga majoriteten infört. Detta system bidrar i själva verket till att effektivisera utplundringen av lönarbetarna. Det leder till obefogade och stora skattefördelar för höginkomsttagarna. Det har också en starkt negativ effekt på det statsfinansiella läget. De borgerliga regeringarna har finansierat skattefördelar för höginkomsttagarna genom utlandslån och höjningar av de indirekta skatterna, främst mervärdeskatten. Finansieringen har alltså skett genom åtgärder som dels slår omedelbart mot låginkomsttagarna och barnfamiljerna, dels gör det också på längre sikt genom de ökade ränteutgifterna för statsskulden. Förändringarna i skattesystemet för att möta inflationens verkningar bör enligt vpk:s mening i stället ske genom periodvisa, eventuellt årliga, förändringar av skatteskalorna. Det bör därvid ske en sänkning med ett likartat krontalsbelopp för de breda inkomsttagargrupperna i form av en skattereduktion, en minskning av skattebeloppet. Ett övre tak bör införas för sänkningen. Härigenom undviks överkompensationen till höginkomsttagarna. Man kan dra en parallell med lönepolitiken. Många löntagare är för en utjämning av inkomstskillnaderna och är därför motståndare till procentuella påslag på lönerna. De kräver i stället förbättringar med ett krontalsbelopp som är lika i olika inkomstklasser. Vårt förslag till omedelbar skattereform är en motsvarighet härtill på skattepolitikens område. Det innebär alltså en sänkning med för nästa år 1000 kr. i alla inkomstlägen mellan 30 000 och 80 000 kr. Sedan vill vi sätta stopp uppåt. Det finns en marginaleffekt som vi tycker är ett verkligt stort problem. Det är det bortfall av bidrag som sker vid inkomstökningar liksom de avgiftshöj ningar som inträder. På denna punkt kräver vi en skyndsam utredning, och regeringen har ju tillmötesgått oss på den punkten. Men — och det är angeläget att betona — vi har en helt annan motivering för en sådan utredning än de borgerliga partierna. Skattesänkningen på 1 000 kr. för den stora majoriteten av inkomsttagarna anser vi otillräcklig för 1980. Den bör kompletteras med ett slopande av hela momseffekten på livsmedel. Vpk har ju i många år drivit kampanj för lägre livsmedelspriser bl.a. genom slopande av moms på maten. Det har blivit en stark opinion för detta krav, och regeringarna har tvingats att gå det till mötes genom subventioner på baslivsmedel. Den nuvarande regeringen är mindre följsam på denna punkt, och det finns anledning att öka opinionen mot de höga livsmedelspriserna. Slopandet av hela momseffekten på livsmedel skulle betyda en ytterligare skattelättnad med ca 1 000 kr. för en ensamstående och ca 2 000 kr. för en familj med två barn. Det sammanlagda resultatet av de här skattereformkraven blir alltså betydligt gynnsammare och betydligt rättvisare än det resultat som uppnås enligt regeringens förslag. Kommunernas svårigheter att klara nödvändiga utgifter är allmänt omvittnade. Vi kräver därför ett särskilt statsbidrag om 1 000 milj.kr. till koramuner och landsting för nästa år, att i första hand användas för nödvändig utbyggnad av barnomsorgen och bekämpande av ungdomsarbetslösheten. Finansiering av detta skatteprogram anser vi bör ske bl.a. genom skärpta skatter på kapital och kapitalvinster, reformering av avdragssystemet, skärpning av reavinstbeskattningen samt uttagande av en arbetsgivaravgift, en produktionsskatt beräknad på företagens omsättning, så att den under det här budgetåret inbringar minst 6 miljarder kronor. Kommuner och landsting skall vara undantagna. Om det nuvarande skattsystemet är orättfärdigt — och det anser många med oss — finns det ju ingen anledning att skjuta på en skattereform. I stället bör man ändra skattepolitiken snarast möjligt. Vi har därför svårt att förstå centerns och socialdemokraternas ståndpunkt att beslutet om en bättre politik bör vänta. De motiverar uppskovet med att det inte finns förslag om finansiering av hela skattereformen. Ja, men då bör väl dessa partier lägga fram ett sådant förslag. Att uppskjuta beslutet skapar inga bättre förutsättningar, och det är risk att det konserverar orättvisor. Nu är det självklart att ett genomförande av folkpartiets och moderaternas förslag inte innebär någon förbättring. Det skulle i stället innebära en försämring. Men alternativet till de mera konservativa partiernas skattepolitik, alternativet till förslagen från de partier som alltid slagit vakt om de stora förmögenhetsägarnas och de stora inkomsttagarnas intressen, måste ju vara en politik som gynnar majoriteten av inkomsttagarna. En sådan politik har framlagts av vpk både när det gäller nästa år och när det gäller det längre perspektivet. Det märkliga är att skatteutskottet i sin argumentering på flera punkter över huvud taget inte låtsas om våra förslag. Vi kunde möjligen stillatigande finna oss i detta, om andra likartade krav fått samma behandling. Då kunde ju utskottet ha skyllt på tidsnöd eller liknande. Nu har man emellertid under flera rubriker behandlat andra motioner som tagit upp samma fråga som vpk-motionerna, ibland med motsatta krav men ibland också med likartade krav. Det gäller konkret rubrikerna Representation, Begränsning av ränteavdrag m.m., Försäkringsoch sparavdragen m.m. och 80/85-procentregeln. Vi kräver faktiskt en förklaring av skatteutskottets ordförande till att våra motionskrav icke behandlats under dessa punkter. Vad är det för mening med att riksdagsledamöterna skall ha rätt att väcka motioner, när motionsyrkandena sedan icke behandlas av vederbörande utskott? Detta innebär en ringaktning för det parlamentariska systemet som det finns allt skäl att kritiskt påtala. I skatteutskottets betänkande passar man också på att rundhänt avslå alla de skattemotioner från olika håll som kräver mera långsiktiga och genomgripande reformer. Man hänvisar på några punkter till utredningar som tillsatts av regeringen eller som denna lovat att tillsätta. Det är väl klart för allt flera att den nuvarande lapptäckspolitiken på skatteområdet inte håller i längden. Det är nödvändigt med en genomgripande skattereform. Två hörnstenar i denna måste vara dels övergång till en progressiv statskommunal enhetsskatt, dels övergång till produktionsbeskattning. Det är också tvingande nödvändigt att ta upp kapitalbeskattningen och realisationsvinstbeskattningen i detta reformarbete. Skatteflykt och skattefusk måste angripas på ett betydligt hårdare och effektivare sätt än hittills. Det talas ibland i den allmänna debatten om skatterevolt, och man pekar på medelklassens och överklassens protester mot de offentliga utgifterna och skattetrycket. Och här i kammaren har ju Gösta Bohman nyss gett röst åt denna typ av skatterevolt. Men den verkliga och befogade skatterevolten borde komma från alla de lågoch medelinkomsttagare som hårt pressas av den reaktionära övervältring av skattebördorna just på dessa grupper som skett under de senaste åren. Samtidigt vet vi att skatteuttaget på kapital och företagsvinster minskat och att avdragssystemet satt den tänkta progressiviteten i skattesystemet ur spel. Det är dessa frågor som måste angripas i en skattereform. Herr talman! För att det formellt skall bli gjort vill jag yrka bifall till det särskilda yrkande som är utdelat på riksdagsledamöternas bänkar och som ställs av mig i anslutning till yrkandena 16 och 17 samt 18-24 i vpk-motionen 2435 samt yrkande 1 i vpk-motionen 310. Yrkandet lyder: Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller vid 1979 års taxering och vid eftertaxering för år 1979 eller tidigare år.
Herr talman! Jag vill ta upp ett par inslag i några av de senaste inläggen. Olof Palme talade om den väldiga ökningen av statsbudgetens underskott. Det senaste året som socialdemokraterna hade ansvaret för budgetarbetet — och då var allt samhällsarbete enligt Olof Palme präglat av fasthet — stannade underskottet vid knappt 4 miljarder. Nu — då samhällsarbetet mera präglas av handlingsoförmåga och slapphet, fortfarande enligt Olof Palme — är budget Ja, det har varit en väldig ökning av budgetunderskotten. En mera fullständig bild visar följande: I juni 1974 var underskottet 10 miljarder, i juni 1975 var det 11 miljarder, i juni 1976 var det knappt 4 miljarder, i juni 1977 var det 11 miljarder, i juni 1978 var det 25 miljarder och i juni 1979 blir det kanske 42 miljarder. Varför växer underskotten så kraftigt? Det är en följd av samhällsekonomi, konjunkturer och sysselsättning under gångna år. Det är en följd av fattade politiska beslut. Dessa beslut har ofta fattats i full enighet —jag vill betona det eftersom debatten kan ge intryck av att det skulle råda delade meningar och finnas klara alternativ när det gäller statsbudgetens nivå. Det skulle ha varit möjligt att få ett lägre budgetunderskott. Frågan är om det hade varit bättre. Då hade vi fått höja skatterna ytterligare. Olof Palme tyckte att vi hade höjt ganska många skatter. Han har varit med om alla höjningar, och i de flesta fall har han velat höja ännu mera och ännu tidigare. Om vi hade höjt skatterna ytterligare hade vi fått ännu större problem —- ännu fler människor utan jobb och ännu svårare att sälja våra varor. Vi hade också kunnat minska statsutgifterna. Vi hade då inte kunnat satsa så mycket på arbete och social omsorg. Kanske är det ändå bättre för människorna att vi arbetar med så betydande underskott — kanske ger det större trygghet för framtiden. Kritiken mot budgetunderskottet skulle vara meningsfull och mera motiverad, om det samtidigt hade lagts fram klara alternativ. Socialdemokraterna har då och då lagt fram alternativ. I januari i år talade man om förbättringar på närmare 2,5 miljarder. En del av de pengarna försvann den 4 april, och många hade för den delen försvunnit dessförinnan. Kanske var det någonting mellan 0,5 och 1 miljard som det handlade om. Det är inte särskilt mycket —- även om jag respekterar även den insatsen —i en statsbudget på 172 miljarder. Det kan knappast vara en skiljelinje mellan ansvar och oansvar, mellan fasthet och slapphänthet, mellan vanskötsel och god skötsel. Det är ju så att i ett längre perspektiv hade socialdemokraternas budgetalternativ medfört än högre budgetunderskott och än större risker för sysselsättningen. Kjell-Olof Feldt gav tidigare i debatten råd om i vilka situationer man skulle kunna använda moraliska brösttoner. Både han och hans partiledare borde nog tänka över de där råden. Det är bra att vara kritisk mot budgetunderskotten, men det är ännu bättre om man kan redovisa alternativ och i konkret gärning verka för mindre budgetunderskott. Olof Palme var också kritisk mot skatteförslaget. Det var, som Olof Palme sade, dåligt, orättvist och orättfärdigt medan det socialdemokratiska förslaget var bra, rättvist och rättfärdigt — bra för arbetsfreden och gynnsammare för nästan alla. Han tog alltså till ganska ordentligt, och en och annan jämförelse som ingick i hans framställning tycktes ge stöd för åtminstone någon av de här tankarna. Nu kan vi ju — och politiker har i årtionden sysslat med det — göra jämförelser, där vi låter familjer och människor i olika grupper vandra fram ur tabellerna. Vi kan göra en jämförelse avseende perioden 1976-1980 eller för ett visst år, t.ex. 1980. Låt mig välja det senare alternativet, eftersom det är det året som debatten handlar om. Skillnaderna blir verkligen inte stora i kronor räknat. Det handlar om några tior eller hundralappar. Tusenlappar kan det bli i några få fall, men förutsättningen är då att man betalar omkring 100 000 kr. eller mera om året i skatt. De flesta människor har löner på 50 00-80 000 kr. om året, om de har ett heltidsarbete. De skillnader som i det skiktet finns mellan de båda förslagen är så små att de knappast, herr talman, skulle motivera en debatt. Låt mig göra tre jämförelser. Vid en årsinkomst på 50 000 kr. betalar man 16 000 kr. i skatt, och skillnaden mellan förslagen är 126 kr. Vid 70 000 kr. i inkomst är skatten 27 000 kr. och skillnaden 24 kr. Vid 80 000 kr. i inkomst betalar man 34 000 kr. i skatt och skillnaden är 305 kr. Det blir större skillnader för högre inkomster, om inkomsttagaren kan utnyttja marginalskattespärren till fullo, dvs. inte har några avdrag — i somliga anföranden brukar man ju peka på sådana fall. Skillnaderna i dessa lägen beror på att socialdemokraterna inte vill sänka marginalskatten för dessa inkomster medan vi är beredda att göra det. Jag vill gärna, eftersom Thorbjörn Fälldin tog upp det temat, hålla med om att marginaleffekter självfallet är mycket problematiska i alla skikt där de är starka. Vi föreslår lösningar som nu är möjliga att genomföra, och vi är beredda att arbeta vidare på att finna lösningar också i andra skikt. Marginalskattespärren skulle enligt förslaget gälla i de skikt där skatten nu är 80-90 96, dvs. där behållningen av en hundralapp är 10-20 kr. Men självfallet är det viktigt att finna lösningar också i andra skikt där marginaleffekterna finns. Nu gör vi något där vi har möjlighet att göra det. Jag kan inte förstå varför man skall vänta med dellösningar i avvaktan på en totallösning. Under sådana förhållanden skulle man inte komma någonstans i ett skattereformarbete. Vi gör också någonting just nu för de grupper som Thorbjörn Fälldin talar om. Det är för dem som marginalskattesänkningarna är störst, nämligen 5-7 procentenheter för inkomstgrupperna 57 000-74 000 kr. För de högre inkomstgrupperna, där marginalskattespärren sätter in, är sänkningen i allmänhet 2 96. Nu visar, som sagt, en jämförelse i kronor mellan förslagen — och det kanske man kan nöja sig med för 1980 —- inte så imponerande skillnader. Men om vi har ett mera långsiktigt perspektiv och vill sätta in skatterna i sitt sammanhang med samhällsekonomin, med löneavtal osv., blir skillnaderna mera framträdande, eftersom ju marginalskatterna då blir väsentligare. Vi sänker marginalskatterna över ett större fält av skatteskalan och i högre omfattning, och just i skiktet 50 000-80 000 kr., där skillnaderna framträder, handlar det om några procentenheter. Socialdemokraternas alternativ skulle vara bra för arbetsfreden, folkpartiets skulle inte vara det, påstods här. Nu säger ju företrädare för en av de största fackliga organisationerna att förslaget var bra. Och så stora skillnader i betydelsefulla och tunga löneskikt är det ändå inte att det kan slå väsentligt annorlunda för de andra organisationerna. Slutligen sade man att förslaget inte skulle vara tillräckligt finansierat. Nu har vi ju under debatten klargjort att förslaget skulle finansieras; det framgick entydigt av propositionen. Vi sade att vi kunde tänka oss två alternativa tidpunkter för beslutet. I första hand gällde det ett beslut senare i höst, som då skulle kunna bygga på ett bättre underlag, och i andra hand ett beslut nu i dag. Därför är kritiken på den punkten inte särskilt välmotiverad, i synnerhet inte kritiken från socialdemokraterna, som i sin motion tänkte sig ungefär samma lösning. Gösta Bohman nämnde att vad jag har talat om är en skatteomläggning där vi nu sänker inkomstskatten men också är beredda att höja andra skatter. Ja, men det är alltså inte fråga om någon total höjning av skattetrycket. Jag är medveten om svårigheterna att göra den här förändringen. Men mot bakgrund av nuvarande statsfinanser är det nödvändigt att göra den.

Herr talman! Ingemar Mundebo har den tekniken i de här debatterna att han försöker klara sig undan med något slags kålsuparteori. Han säger: Det är visserligen alldeles förfärligt illa. Jag har ställt till det. Det är ett ohyggligt stort budgetunderskott. Men ni är inte mycket bättre. — Så tror han att han därmed har givit en korrekt bild av verkligheten. I själva verket är vi ganska mycket bättre. Då vi debatterar kompletteringspropositionen skall vi ta upp detta. Men på de mycket få minuter som jag har till mitt förfogande tänker jag hålla mig till skatterna. Därvidlag kom det fram vissa intressanta ting. Ingemar Mundebo ägnade hela sin energi åt att polemisera mot mig och i någon mån mot Thorbjörn Fälldin. Moderaterna är de enda som stöder folkpartiet när det gäller skatterna. Liksom i alla andra debatter förekom det just ingen polemik mot dem. Det är det första intressanta konstaterandet. Det andra konstaterandet är ännu mer intressant. Ola Ullsten försökte för ett par veckor sedan skildra skillnaderna mellan oss och folkpartiet som mycket stora. Han talade om att socialdemokraterna framhärdar i sitt halvstarriga motstånd mot en sänkning av marginalskatten; de vill inte alls vara med om att sänka marginalskatten. Ingemar Mundebo intar nu en betydligt mer realistisk ståndpunkt. Han säger: Ja, men ert förslag är bara litet bättre än vårt. Det är så små skillnader, varför skall ni då bråka? Då frågar man sig. Om nu vårt förslag är så likartat herr Mundebos, varför stöder han inte vårt förslag? Det finns två skäl. Om man tar inkomstskikt för inskomstskikt blir det inte så stora skillnader. Men om man jämför förbättringarna av den disponibla inkomsten för de verkliga höginkomsttagarna — där det är fråga om 1096 och 10000 kr. - med vad de små inkomsttagarna får, då blir skillnaderna mycket stora både i kronor och ören och i procent av den disponibla inkomsten. Att vi inte är med om detta — att sprida pengar till de utpräglade höginkomsttagarna — leder ju till att vi också kan göra en insats när det gäller barnbidragen. Låt mig ta ett enda exempel. Säg att det är två makar som tjänar 60 000 kr. var och att de har två barn. Det är alltså inte en alldeles ovanlig situation, utan det är ungefär i det inkomstläget som en väldigt stor del av svenska folket ligger. Om man lägger folkpartiets förslag vid sidan om socialdemokraternas, finner man att skattesänkningen enligt vårt förslag blir 894 kr. alltså ungefär 900 kr. större. Jag har då räknat in båda barnbidrag och skattesänkning. Man kan naturligtvis säga att 900 kr. skattefritt inte är så mycket, men i en familj där makarna tjänar 60 000 kr. vardera och har två barn tycker man nog att 900 kr. är en ganska rejäl slant trots allt. Jag inhöstar herr Mundebos erkännande att för i stort sett alla kvinnor är vårt förslag bättre, att för en överväldigande majoritet av löntagare är vårt förslag bättre och att för i stort sett alla barnfamiljer är vårt förslag bättre. Hans enda försvar är att säga att det är bara litet bättre. Jag säger: Kanske det, men i en del fall blir det ändå ganska rejäla slantar, framför allt om man jämför med de väldiga påslag som ni vill ge till de verkligt stora inkomsttagarna. Det andra som det var värdefullt att få fram var att herr Mundebo öppet erkände att det egentligen bara var den ena stora löntagarorganisationen som han brydde sig om. Mitt resonemang —och det är verkligen byggt på mångårig erfarenhet — var helt enkelt att det för att få ihop de här skatteuppgörelserna var nödvändigt att få med både LO och TCO -— och helst SACO och arbetsgivarna också. LO och TCO har inte alldeles identiska intressen, men vi kunde förhandla fram skatteomläggningar som båda organisationerna stödde. Det var en väldig styrka. Herr Mundebo har struntat i LO, som på något sätt inte existerat i folkpartiets föreställningsvärld. Då kan han möjligen stödja sig på den ena organisationen. Men har man inte med den andra också, får man utgå från att den kommer att försöka kompensera sig i avtalsrörelsen. Om man ger 200 000-kronorsinkomsttagarna en real inkomstförbättring på 8 96 men ger de små inkomsttagarna 1 å 2 26, måste de små inkomsttagarna börja med att försöka kompensera sig för skillnaden, och då blir det antingen konflikt eller inflationsdrivande lönelyft. Detta är en fara för ekonomin. Därmed har alltså herr Mundebo med sitt eget anförande här bekräftat att folkpartiets förslag är, på det sätt som jag har sagt, ett hot mot arbetsfreden. Därför är det mycket glädjande att riksdagsmajoriteten i dag kommer att säga nej till det förslaget.

Herr talman! Jag kan i motsats till herr Palme följa Ingemar Mundebo en bra bit på väg, i varje fall i den skepnad i vilken han uppträder när han skriver i den reviderade finansplanen men inte så mycket när han sedan drar slutsatser av vad han själv skriver, slutsatser som inte är riktigt logiska. Och eftersom vår uppfattning överensstämmer med regeringens just i presentationen i den reviderade finansplanen, kan jag läsa upp den ståndpunkten som om den vore min egen: Det finns, står det, ”inte anledning att redan nu låsa sig för storleken eller formerna för de skattehöjningar som kan bli nödvändiga att besluta om senare under året. Osäkerheten om den internationella konjunkturutveck lingen bortom 1979 är stor. En åtstramning måste självfallet motiveras utifrån den reala utvecklingen i ekonomin. Beslut om skattehöjningar bör inte grundas på budgetunderskottets absoluta storlek utan på överväganden om produktionsresurserna i samhället räcker till för att möta den framkommande efterfrågan, bytesbalansens utveckling och nödvändigheten att långsiktigt stabilisera prisoch kostnadsutvecklingen.” Allt detta kan jag skriva under. Däremot kan jag inte skriva under den slutsats som leder till att man i dag skall binda sig för, som det heter, en totalfinansiering av de nödvändiga skattereformerna. I det läge där vi har hamnat i Sverige, med den stora offentliga sektor som vi har, har skattehöjningar en benägenhet att på mycket kort sikt så att säga äta upp sig själva. Höjningar av arbetsgivaravgiften leder till ökade kostnader för företagen, varav följer sämre konkurrenskraft och svårigheter för företagen att sälja sina varor. Detta försämrar bytesbalansen, påskyndar inflationen och kan dessutom bli en fara för sysselsättningen. Höjd moms leder till ökade kostnader för både stat och kommun, den får prishöjande effekter, den leder till kompenserande krav från löntagarna och skyldigheter för staten att betala ut högre barnbidrag och högre bidrag till pensionärer. Och då finns det så småningom inte så mycket kvar av de pengar som man kortsiktigt trodde att man skulle få in. Den automatiken måste man vara medveten om i ett land som Sverige med den stora offentliga sektor som vi har. Att underskottet nu är så stort som det är beror på, som Ingemar Mundebo helt riktigt påvisade, att vi hösten 1976 befann oss i ett krisläge som framtvingade dessa väldiga satsningar av näringspolitisk och arbetsmarknadspolitisk natur. Allteftersom konjunkturutvecklingen blir bättre kommer behoven av sådana satsningar och bidrag att väsentligt minska, och då rättar en stor del av denna budgetbrist till sig. Skulle vi däremot ha fört den politik som socialdemokraterna rekommenderade, nämligen att genom skattehöjningar undvika uppkomsten av underskottet, hade vi — och jag tror att Ingemar Mundebo antydde detsamma — aldrig lyckats att på det sätt som vi nu har gjort komma ur 1976 års ekonomiska kris. Samma bedömningsgrunder kan man lägga när det gäller framtiden. Kan vi lösa det här problemet genom skattehöjningar? Vi kan det inte, det är min alldeles bestämda övertygelse. Även om socialdemokraterna gör sitt bästa för att dramatisera budgetunderskottet, är det faktiskt i dag inte ett så överhängande problem som man vill göra gällande. Det samlade sparunderskottet i den svenska ekonomin är i dag mindre än det var för något år sedan. Det har minskat kraftigt mellan åren 1977 och 1978. Det samlade sparunderskottet är som bekant identiskt med underskottet i bytesbalansen. Olof Palme gör stort väsen av att vi lånar var eller varannan krona till barnbidrag eller till hjälpen till Vietnam eller vad nu är. Vi lånar i mycket stor usträckning av oss själva, Olof Palme. De lån som staten tar upp av de enskilda hushållen eller av företagen motsvaras av fordringar hos företag och enskilda hushåll. Det är när sparandeunderskottet blir så stort att vi måste låna utomlands som de stora problemen för samhällsekonomin uppkommer. I det hänseendet har läget under det senaste året väsentligt förbättrats. Man överdramatiserar underskottsproblemet, som jag nyss sade. Det kan vara värt att notera — jag vet inte om Olof Palme har observerat det — att den offentliga sektorn fortfarande har ett positivt bruttosparande. Underskottet i finansiellt sparande i den offentliga sektorn beräknas i år bli närmare fem miljarder kronor mindre än de reala investeringar som det är fråga om. Detta skall man ha med i blickfältet innan man så kategoriskt fördömer den ekonomiska politiken, vilket socialdemokraterna — talare efter talare — i dag har ägnat sig åt. Antingen vet de inte vad de talar om eller också är de bara ute efter att förstora och dramatisera ett problem, som självfallet finns inbyggt i den svenska ekonomin och som så småningom på ett eller annat sätt måste lösas. Därmed är jag tillbaka där jag började: Jag har samma uppfattning som regeringen har redovisat på s. 14 i sin reviderade finansplan.

Herr talman! Jag förstår att min fråga besvärade budgetoch ekonomiministern. Det framgick också av svaret. Ingemar Mundebo valde att säga att folkpartiet nu vill genomföra det som är möjligt, att regeringen har hittat ett system som gör att marginalskatten kan begränsas till 80 resp. 85 926 för människor med höga inkomster. De problem som Thorbjörn Fälldin pekade på får vi undersöka och återkomma till, sade Ingemar Mundebo. Jag skulle utan vidare acceptera det resonemanget, om problemen vore störst för den grupp som regeringen nu är beredd att föreslå en lösning för. Men sanningen är väl, Ingemar Mundebo, att problemen är större för dem som har den högsta marginaleffekten. Det måste vara ett större problem att få behålla bara 6 å 8 kr. av den hundralapp som man får genom övertidsarbete eller annat än att få behålla 15-20 kr. av denna extra inkomst på 100 kr. Problemen blir ännu större när vi gemensamt kan konstatera att de som har det största marginalskatteproblemet i stort sett bara har halva den inkomst som de har som regeringen nu vill införa denna spärr för. Det är mitt skäl till att säga att regeringen tar frågorna i omvänd angelägenhetsordning. Det jag nu har sagt innebär att jag har stor förståelse för att marginalskatteeffekterna kan få just konsekvensen att det inte på något sätt känns stimulerande attt.ex. göra övertid eller ta på sig en större arbetsbörda. Men vi vet att de människor som jag talar om — de som har 60 000-65 000 i årsinkomst — i huvudsak är människor som företagsledningen uppmanar att göra övertid för att klara ordern, klara leveransen såsom man har lovat. Det är ett faktum som vi inte kan komma ifrån. Mot bakgrund av det resonemang som vialla har gemensamt tycker jag att just detta talar för att det är för denna grupp som man skall sätta in de första ansträngningarna, att det är för dessa människor som det är angeläget att hitta snabba och konkreta lösningar. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt för att säga att jag delar Ingemar Mundebos uppfattning att den ekonomiska politik som framfördes som alternativ till trepartiregeringens ekonomiska politik, dvs. de förslag som socialdemokraterna hade, skulle ha lett till sämre konkurrenskraft interna tionellt sett för det svenska näringslivet. Det skulle därmed automatiskt ha lett till större problem för sysselsättningen i Sverige, och det skulle i sin tur ha lett till ännu större budgetunderskott i dagsläget.

Det hade varit klart sämre för människorna i Sverige. Detta är egentligen historia nu. Och jag tror att alla i denna kammare innerst inne är ganska övertygade om att det var den väg som vi hade att gå, om vi skulle slå vakt om de löften som var givna till gamla och sjuka, och om vi skulle slå vakt om sysselsättningen. Jag tror att alla i denna kammare i grund och botten är ganska till freds med att det var en sådan politik som bedrevs. Men jag upprepar att detta är historia. Vi får tillfälle att återkomma till den debatten senare.

Det är bara en sak vi kan vara helt säkra på, och det är att vi förr eller senare kommer att möta en sådan konjunkturpåfrestning. Det är därför det är så utomordentligt viktigt att viser sanningen i vitögat och verkligen utnyttjar konjunkturuppgången för att samla i ladorna. Det är en gemensam uppgift. Det är en angelägen uppgift.

Herr talman! Får jag, eftersom Olof Palme kände sig litet utpekad efter min förra replik, börja med att säga ett par ord till Gösta Bohman och Thorbjörn Fälldin. Jag har i flera av mina inlägg markerat att jag har en annan syn än moderaterna när det gäller finansieringen av den här skatteomläggningen. Jag kan inte polemisera mot att moderaterna visar ett medvetande om behovet av en inkomstskattereform. På den punkten är vi överens. Vi är överens om att det är nödvändigt att reformera inkomstskatten, och det tycker jag är bra. Men jag polemiserar mot vad jag tycker är ett otillräckligt medvetande om nödvändigheten av att nu finansiera en skatteomläggning. Jag markerar denna nödvändighet inte därför att jag i och för sig tycker att det är lyckligt att behöva höja en del andra skatter utan därför att det i nuvarande statsfinansiella läge är nödvändigt att med andra skattehöjningar kompensera de inkomstskattesänkningar som vi vill genomföra. Får jag kanske tillägga, för att nu inte enbart Gösta Bohman skall känna sig utpekad, att det ändå inte är så lätt som Gösta Bohman tror att sänka skatterna och att det inte heller är så lätt som Olof Palme tror att höja skatterna. Vi måste vara mycket försiktiga också med sådana förslag. Därför oroar det mig djupt när man i debatter och här i riksdagen lägger fram förslag om så stora skattehöjningar som man har gjort. Så till Thorbjörn Fälldin. Jag lyssnade med stort intresse på det inlägg som Thorbjörn Fälldin hade tidigare under eftermiddagen. Det finns förvisso mycket som centerpartiets företrädare kan behöva tala om och skriva om för att för människorna förkunna vad man egentligen vill i fråga om skatter. När jag lyssnade på de första anförandena fick jag ett intryck av att både Alvar Andersson och Stig Josefson visade ett större intresse än Thorbjörn Fälldin för att fullfölja det reformarbete som har pågått under några år. Dock vill jag tillägga att jag tyckte att Thorbjörn Fälldin i sin replik nu bättrade sig något. Huvudsaken är ju faktiskt vad som kommer ut av höstens riksdagsbeslut.

Nu är det centrala: Låt oss ge höstens skattebeslut ett reellt innehåll också vad gäller en statlig inkomstskattereform. Vårens skattebeslut får ett reellt innehåll när det gäller en kommunal skattereform. Det bekymrar mig en del att vi har så starka marginaleffekter i skatteoch socialpolitiken. Men ett bifall till det förslag som nu föreligger skulle ha betytt en stor insats just i de tunga inkomstgrupper som har marginaleffekter i både bostadsbidrag och inkomstskatter. Förslaget hade betytt en femprocentig nedflyttning av marginaleffekterna för dem. Det hade varit en ordentlig insats. Och sedan hade vi kunnat gå vidare på den grunden. Så ett par ord också till Olof Palme. Jag tror att Ola Ullsten och jag är överens om innebörden av de olika skatteförslagen. Just för 1980 är det inte så betydande skillnader mellan de olika förslagen. Ert förslag är litet bättre — det var enligt Olof Palme min karakteristik. Ja, det är något bättre på några punkter, det är något sämre på andra punkter. Där är skillnader, men de är inte avgörande. Men skillnaderna framträder på sikt. De marginalskattesänkningar som ligger i regeringsförslaget är både starkare och omfattar ett bredare inkomstskikt. Därigenom blir de av betydelse för 1980 och också för de kommande åren, där vi alltså kan utgå från skatteskalor som ligger på en lägre nivå. Vårt förslag på en annan punkt är de tre partierna fullt överens om. Det bygger på att inkomstskatteskalorna skall vara inflationsskyddade. Olof Palme vill att skatten skall fortsätta att förstöra samhällsekonomi och lönerörelse. På tal om den senare punkten har jag litet svårt att tro att TCO skulle vilja stödja skatteförslag som skulle vara ett hot mot arbetsfreden. Det tror jag är en helt orimlig tanke. Jag är självfallet intresserad av synpunkter från alla de politiska partierna och alla de fackliga organisationerna och beklagar att det inte var möjligt att få ett bredare stöd för det skatteförslag vi lade fram. Jag tror att det hade varit till nytta för arbetsfreden, för alla de fackliga organisationerna. Men just ett sådant här år och just i en sådan här situation är det inte så alldeles lätt att nå den enigheten, också om skiljelinjerna inte är så stora. Jag kan väl förstå att Olof Palme måste samla sig till nästa debatt för att ha mera att säga om budgetunderskottet och redovisa vilka avgörande skillnader som finns på den punkten mellan socialdemokratin och de andra partierna. Jag tror att han behöver samla sig mycket länge för att komma med ett bra material på den punkten. Det har förvisso inte saknats tabeller och summeringar av de olika förslagen tidigare under de gångna åren — sådana har vi haft många — men det räcker inte med det. Vi kommer inte ifrån den verklighet som har skapat budgetunderskottet. En skattepolitik som medfört så höga löneskatter och växelkurser som legat så fel hade skapat mycket större problem i vår samhällsekonomi, mycket större problem för människorna än dem vi nu fått arbeta med.

Herr talman! Jag liksom herr Bohman begärde replik på Ingemar Mundebos anförande, men herr Bohman använde en mycket stor del av sin repliktid till att dra några varv på sitt gamla spruckna positiv av skäll på socialdemokratin. Jag tvingas på mina tre minuter att lämna honom därhän. Det finns en tendens hos alla borgerliga talare att fly tillbaka och börja tala om trepartiregeringens välsignelser och att man nu skall samla i ladorna. Jag anser att det var en misslyckad politik som fördes, med förödda statsfinanser, nedgångna investeringar och en kraftig standardsänkning för människorna som följd. Bankernas och storföretagens lador är förvisso fulla, men i statens lador finns icke ett strå — de är tömda. Jag skall gärna återkomma till frågan om budgetunderskottet. Jag menar att det är något av ett skammens fögderi i finansdepartementet att på ett par år så totalt föröda statsfinanserna. Men i dag skall vi diskutera och avslå regeringens skatteförslag. Det känns bra att få konstatera att alla dessa överord om socialdemokratins förslag är borta. Nu konstaterar man att socialdemokratins förslag är bättre på några punkter och folkpartiets bättre på några andra. Det är i och för sig sant. Vårt förslag är bättre för i stort sett alla kvinnor, för den överväldigande majoriteten av löntagare och för i stort sett alla barnfamiljer. Folkpartiets förslag är bättre för de utpräglade höginkomsttagarna. Vi vill sänka marginalskatterna för ett brett skikt av ”vanliga” människor. Det gör rätt många hundralappar, som de skulle välkomna. Ingemar Mundebo säger att på sikt blir regeringens förslag på något sätt bättre. Men just att ni inte har någon långsiktig skattepolitik är en grundläggande svaghet hos folkpartiet och övriga partier. Ni har inget egentligt förslag och vet inte riktigt vad ni skall göra. Däremot vet ni mycket väl att man inte kan sänka skattetrycket. Vi har en plan som går ut på att långsiktigt överföra mer av beskattningen till direkt beskattning på produktion och delvis på konsumtion samt lätta på de skatter som människorna betalar direkt. Dessutom vill vi minska de orättvisa avdragen, komma åt skattefusk och spekulationsvinster. Det är en socialdemokratisk skattelinje, och den bär. Den kommer de stora löntagar grupperna att gilla. Ni däremot nöjer er med att göra en uppvisning i splittring.

Herr talman! Om Olof Palme väljer att hårt kritisera trepartiregeringen, får han naturligtvis finna sig i att var och en som har ett redovisningsansvar för denna regering använder talartiden här för att tillrättalägga de felaktiga beskyllningar som Olof Palme riktar mot oss. Däri ligger förklaringen till att jag tangerade ett uttalande av Olof Palme i replikskiftet förra gången, då jag anslöt mig till det synsätt som Ingemar Mundebo gav uttryck för. Men vi får som sagt återkomma till detta i anslutning till den ekonomiska debatten senare i vår. Ingemar Mundebo säger att jag skulle ha ändrat ståndpunkt under dagens lopp. Det uttalandet måste bero på att Ingemar Mundebo inte hade tillfälle att till fullo lyssna på vad jag sade i mitt första anförande. Jag försökte framhålla nödvändigheten av att man faktiskt skulle ha gått vidare på vad som var förberett inom trepartiregeringen. Jag framhöll marginalskatternas otvetydiga betydelse och pekade på — det har Ingemar Mundebo instämt i, vilket jag tycker är bra — att den kommunala utdebiteringsökningen procent för procent har samma effekt på marginalskatterna som en höjning av statsskatteskalan. På min fråga svarar Ingemar Mundebo att om man beslutar i enlighet med folkpartiets förslag, skulle man åstadkomma väsentliga lättnader för människor i de inkomstskikt som jag nämnde. Då väljer Ingemar Mundebo egentligen att tala om två saker samtidigt. Får jag påminna Ingemar Mundebo om detta. Först och främst gäller diskussionen åtgärder på den statliga skatteskalan. Det har sagts: Låt oss ge höstens beslut ett rejält innehåll. Mitt svar är definitivt ja. Om det gäller åtgärder på skatteskalan för de inkomstgrupper som jag har talat om, tror jag att bekymren inte behöver bli så stora. Det är en sak i den fråga jag ställde. Den andra biten, som Ingemar Mundebo inte har svarat på, gäller just införandet av ett marginalskattetak. Där har folkpartiet valt ut en alldeles speciell grupp, för vilken ett marginalskattetak skulle existera. Det är någonting annat än konstruktionen av skatteskalan. Vilken grupp har man då valt ut? Jo, den grupp som tjänar 114 000 kr. och däröver. Jag behöver inte påminna Ingemar Mundebo om det, men jag vill påminna kammarens ledamöter och den svenska allmänheten om att denna grupp såsom er skatteskala ser ut kommer att få en skattesänkning, som är direkt relaterad till marginalskattejusteringarna i varje skikt av inkomstskalan. Det är ostridigt. Denna grupp drabbas av den fulla skaleffekten, eftersom den har inkomster i alla inkomstskikt, och ovanpå detta ett skattetak. Där tycker jag att angelägenhetsordningen är felaktig.

Herr talman! Det var intressant eller skall jag säga pikant att notera vad Ingemar Mundebo sade för en stund sedan, nämligen att han hade en annan syn än vi moderater på behovet av skattehöjningar. I och med att han konstaterar detta har han uppenbarligen erkänt att han har en annan syn än sin egen reviderade finansplan, i varje fall i de avsnitt som jag förklarade att jag kunde ställa mig helt bakom. Uppenbarligen uppträder Ingemar Mundebo i två skepnader. Han får väl diskutera med sig själv och lösa konflikten om vilken skepnad som är hans egen och vilken som är hans vålnad. När nu den ena skepnaden till sitt försvar åberopar, som det heter, det besvärliga statsfinansiella läget, måste ju detta läge rimligen ha uppstått under de allra senaste månaderna, under de fem månader då utgiftsexpansionen ökade med nära 6 miljarder kronor i förhållande till vad man förutsåg i den ursprungliga finansplanen i januari månad. I den finansplanen talade man ju — jag har påmint om detta förut — om den återhållsamhet som erfordrades för att man skulle kunna undvika sådana skattehöjningar som skulle kunna påskynda prisoch kostnadsökningar. Det är väldigt beklagligt att regeringen inte har försökt undvika den försämring av det statsfinansiella läget som har lett till att man nu talar på ett annat sätt än man gör i den reviderade finansplanen. Jag vill sedan till Thorbjörn Fälldin uttrycka min tillfredsställelse över att centerpartiet nu har observerat och med kraft påtalat de problem som hänger ihop med marginalskatterna och avtrappade sociala förmåner. Vi har under flera år påvisat dessa sammanhang och begärt utredningar. Vi har kritiserat de nuvarande förhållandena, men vi har inte fått något nämnvärt stöd från något håll. Därför gläder det mig i utomordentligt hög grad att centerpartiet nu tydligen har kommit till samma slutsats som vi, nämligen att man inte kan fortsätta med den nuvarande kombinationen av marginalskatter och bidrag. Effekterna blir helt förödande både för de enskilda människorna och för hela samhällsekonomin.

Herr talman! Jag vill ta upp tre saker, helt kort. Det behövs inte någon lång diskussion när det gäller frågan om skattenivåerna, för jag är helt klar över det resonemang som förs i finansplanen. Vad det nu handlar om är ju en skatteomläggning. Vi sänker inkomstskatten ordentligt. Eftersom vi i nuvarande statsfinansiella läge inte kan nöja oss med bara det, kompenserar vi den sänkningen med ungefär motsvarande höjning av andra skatter. Det betyder inte någon total höjning av skatteoch avgiftsnivån i samhällsekonomin. Det betyder en oförändrad skattenivå men en förskjutning av skattebördan från inkomstskatt till skatt på produktion och konsumtion. Jag är också tillfredsställd över att Thorbjörn Fälldin och centerpartiet kommer att fortsätta att verka för minskade marginaleffekter i både skatteoch bidragssystem. Vi sätter ett marginalskattetak nu för de grupper där de höga marginalskatterna finns. Det finns i skattesystemet redan ett slags skattespärr i form av 80/85-procentsregeln. Den systematiseras nu när det gäller inkomstskatterna, och det görs just där marginalskatten är högst, där behovet alltså är stort av att göra detta. Så går vi vidare med den del av systemet där vi nu kan reducera marginaleffekten, och vi fortsätter att finna metoder för att få minskade marginaleffekter också inom bidragssystemets ram, så att vi får ett mera totalt system. Vi tar en delreform nu, och så arbetar vi vidare. Det är just skillnaderna på sikt som det handlar om. Vi vill ha ett skattesystem som bättre än det nuvarande fyller de funktioner våra skatter skall ha: att finansiera den offentliga verksamheten och att medverka i en bra fördelningsoch stabiliseringspolitik. Det betyder att vi vill sänka inkomstskatterna. Det betyder att vi vill få ett mera rättvist skattesystem. Vem sjutton vill ha orättvisa avdrag? Några regeringar under 1900-talet har lyckats att något förbättra skattesystemet, men på avdragsområdet har vi rätt mycket kvar att göra. Men rättvisa vill vi förvisso att avdragen skall vara. Vi vill ha en kommunal skattereform, och på det området finns det ett bra förslag. Det alternativ som socialdemokraterna förordar på inkomstskatteområdet kommer att stimulera kommunala skatteökningar och därmed rasera de framgångar vi kan uppnå genom andra reformer. Det är ett mycket bekymmersamt och allvarligt inslag i det socialdemokratiska skattealternativet. Slutligen: Vi vill skydda skattesystemet mot inflationens effekter. Det är av den största betydelse för alla människor, vilka inkomstskikt man än befinner sig i. Detta är skillnaderna på lång sikt mellan vår skattepolitik och socialdemokratins, och det är betydande skillnader.

Herr talman! Jag skall något beröra två saker i den här debatten, dels frågan om skatteavdrag för gåvor till internationellt biståndsoch solidaritetsarbete, dels utredning om statskommunal enhetsskatt. I riksdagens utrikesoch handelspolitiska debatt den 14 mars i år hade jag anledning att bl.a. säga följande i ett anförande: ”Angeläget är att få svenska folket u-landsmedvetet och personligt engagerat i biståndsarbetet även utanför de statliga insatserna. Här är regeringens förslag om skatteavdrag med halva gåvobeloppet upp till 2 000 kr. till svenska organisationers biståndsoch solidaritetsarbete i u-världen en värdefull stimulansåtgärd för personligt u-hjälpsengagemang.” Denna skattestimulans för ett personligt u-landsengagemang är av största betydelse i solidaritetsarbetet. Regeringens förslag var ett värdefullt initiativ för att bredda basen bland det svenska folket för ett ökat personligt ansvarstagande i u-landsproblematiken. När solidariteten övergick från ordrik retorik till praktisk handling, så blev folkpartiet ensamt i sitt ideella u-landsengagemang. Övriga partier från höger till vänster fick tydligen kalla fötter och radade upp ett antal bräckliga ursäkter. Utskottsmajoritetens avslagsyrkande motiveras på följande sätt: ”Även om förslaget i propositionen begränsats till att avse organisationer med inriktning på internationell biståndsverksamhet kan enligt utskottets mening den kritik som tidigare avhållit riksdagen från att medverka till en avdragsrätt för gåvor riktas också mot förslaget i propositionen. I likhet med s, c, m, vpk och apk anser utskottet därför att förslaget i propositionen i denna del inte bör föranleda lagstiftning.” Solidariteten är tydligen för utskottsmajoriteten mer ett skådespel för folket än ett moraliskt-ekonomiskt engagemang för u-ländernas fattiga människor. Det finns verkligen anledning för regeringen att på nytt aktualisera denna fråga. Vidare skall jag något beröra motionen 822, som också behandlas i skatteutskottets betänkande nr 55 och som gäller den långsiktiga skattepolitiken — och då främst utredning om statskommunal enhetsskatt. Kommunal självstyrelse är i hög grad en kombination av demokrati och ekonomi. Självstyrelseprincipen har avsevärt urholkats genom att den kommunala verksamheten till mycket stora delar styrs av statliga beslut och direktiv. Här måste den grundläggande principen vara att beslutanderätt också innebär betalningsansvar. Detta är en naturlig konsekvens av självstyrelseprincipen på de tre demokratiska beslutsnivåerna — kommun, landsting och riksdag. Det är ganska ohållbart i längden att riksdagen även försöker att svara för reformarbetet lokalt och regionalt, samtidigt som kommuner och landsting själva får klara finansieringen. Ibland sker detta med ett alltför kortsiktigt lockande ”stimulansstatsbidrag” under en begränsad introduktionsperiod. Den statliga styrningen som alltför ofta hindrar ett rationellt handlande på det kommunala planet måste minska. Angeläget är att den kommunala självstyrelsens möjligheter till närkontakt och möjligheter till relativt god hushållning tas till vara och utvecklas. Den fria kommunala beskattningsrätten är ingen garant för självstyrelseprincipen. Därför får denna beskattningsrätt inte bli ett självändamål, som det ibland hävdats i debatten, utan den måste sättas in som en del i den totala skatteproblematiken. Vi har en formell kommunal beskattningsrätt, men reellt är handlingsmöjligheterna mycket begränsade. Kostnadsutvecklingen för kommuner och landsting är så expansiv att årliga skattehöjningar på 50 öre till 1 kr. för vardera kommun och landsting inte är något onormalt. Detta är på sikt en orimlig utveckling, samtidigt som utrymme saknas för nya reformer eller åtaganden, om inte betydande delar av den nuvarande verksamheten kan skalas bort. Därtill ställer medborgarna och staten tillsammans ökade krav på service från kommuner och landsting. Det är numera den kommunala sektorn som svarar för den dominerande delen av den offentliga verksamheten. Från 1960 till i dag har den ökat sin andel av bruttonationalprodukten från 13 till 23 96. Av den offentliga sektorns utgifter används i dag två tredjedelar för kommunala angelägenheter. Kommuner och landsting har tillsammans volymmässigt expanderat sin verksamhet mycket snabbt under 1970-talet. Den årliga volymökningen uppgår under senare år till 4ä 5 96. Riksdagen förutsatte vid sin behandling av den senaste långtidsutredningen att den kommunala årliga volymökningen skulle stanna vid mellan 1,9 och 3,4 96. För att något begränsa den kommunala tillväxten har överenskommelser mellan regeringen och kommunoch landstingsförbunden träffats vid olika tillfällen under 1970-talet. Uppgörelserna innebär huvudsakligen att staten tillskjuter ekonomiska resurser för viss period mot att kommuner och landsting under samma tid verkligen försöker att begränsa eller helt undvika utdebiteringshöjningar. Vid den senaste uppgörelsen inriktade man sig också på att begränsa den kommunala volymtillväxten till 3 26 per år under de närmaste åren. Kommunernas och landstingens verksamhet utgör en så betydande del av vår ekonomi att den inte kan ses självständig och isolerad utan anpassning till den ekonomiska politik som förs av riksdag och regering. För att komma till rätta med kommunalskattehöjningarna har frivilliga skattetak etablerats, tyvärr med begränsat resultat, eftersom nödvändig kostnadstäckning måste ske. Obligatoriskt skattetak är en annan variant, som sannolikt i den praktiska tillämpningen, liksom regional skatteutjämning, får ses som en något tvivelaktig åtgärd för att kombinera begränsningsoch utjämningseffekterna. Ett mer intressant och långsiktigt alternativ är en gemensam enhetsskatt för kommun, landsting och stat, som beslutas i sin helhet av riksdagen. Fördelning av enhetsskatten till kommuner och landsting genom statliga projektanslag, som ibland diskuteras, skulle förmodligen bli ett system som fungerade både krångligt och godtyckligt. Därför krävs i alternativet enhetsskatt en generell fördelningsprincip med ett visst krontal, som årligen beslutas, per skattekrona med minst 100-procentig skattekraft för resp. kommun och landsting. Dessutom bör åldersstruktur och geografisk belägenhet vägas in i fördelningssystemet. Med andra ord finns här en hel del av de tankegångar som bl.a. kommunalekonomiska utredningen har tagit upp och som finns med i nästa ärende som vi kommer att behandla på dagens föredragningslista. En generellt verkande statskommunal enhetsskatt innebär ett radikalt nytänkande. Därför kräver vi i motionen 822 en utredning av frågan, vilket utskottet tyvärr avfärdar med en motivering som berör även en hel del andra motionsyrkanden.

Enhetsskattereformen möjliggör för staten att genom riksdagen göra den nödvändiga samordningen av skattepolitiken och den totala inkomstutvecklingen för medborgarna som helhet över landet. Dessutom kan enhetsskattesystemet också användas som ett effektivt konjunkturpolitiskt instrument. Enligt självstyrelseprincipen svarar respektive kommuner och landsting helt för sin egen verksamhet inom de ekonomiska ramar som skatteutfallet ger tillsammans med övriga finansieringsmöjligheter som de själva — dvs. den egna kommunen och landstinget — har intresse för och möjlighet till att utnyttja på resp. områden. Slutligen vill jag, herr talman, bara konstatera att det just beträffande statskommunal enhetsskatt finns anledning att återkomma i denna fråga. Med tanke på den behandling som skatteutskottet denna gång har gett frågan bör utskottet vid ett kommande tillfälle försöka sätta sig in i frågekomplexet innan det avfärdas.

Herr talman! Det finansutskottets betänkande om en reformering av den kommunala skatteutjämningen, som nu skall behandlas, är ett viktigt led i utvecklingen mot större rättvisa mellan medborgarna i det här landet. Det är också ett bra uttryck för hur solidaritet kan praktiseras. Genom utbyggnaden av utjämningsinslaget i statens stöd till kommunerna förbättras möjligheterna för de sämre ställda kommunerna att uppfylla de krav och tillgodose de behov som deras invånare har. Föga av äran för det här tillfaller dock den sittande regeringen eller den närmast föregående, trepartiregeringen. Det skatteutjämningssystem som vi nu bygger vidare på konstruerades av Gunnar Sträng. Det var också han som tillsatte och gav direktiv till den kommunalekonomiska utredningen. Folkpartiregeringen har inte gjort så mycket mera än att vidarebefordra den kommunalekonomiska utredningens förslag till riksdagen. De förändringar i utredningsförslaget som regeringen har föreslagit är praktiskt taget genomgående försämringar. På två punkter får också. regeringen en välförtjänt bakläxa av finansutskottet. Den första punkten gäller den litet besynnerliga idén att försöka spara pengar åt staten genom att avskaffa statsbidraget till byggandet av kommunala avloppsreningsverk. I själva verket skulle det leda till en stark utgiftsökning för staten under de närmaste åren. Dessutom skulle det på ett godtyckligt sätt beröva vissa kommuner ett stöd, som samtidigt utgår till andra kommuner. Den andra punkt där utskottet yrkar avslag på propositionen är förslaget att avskaffa statsbidraget till vissa idrottsanläggningar. Det är vänligast mot regeringen att beskriva det förslaget som en rejäl s.k. tabbe, som utskottet härmed räddar regeringen från att behöva göra. Allvarligare är emellertid att regeringen i sin beskrivning av den kommunalekonomiska reformens principiella motiv och syften försöker ge reformen en delvis annan inriktning än vad kommunalekonomiska utredningen ville ge den. Budgetministern ägnar sig nämligen åt ett långt och yvigt resonemang om hur kommunerna nu skall tilldelas ansvaret för att stabilisera den svenska ekonomin. Det ansvar som regeringen och budgetministern inte tar skulle alltså skyfflas över på kommunalpolitikerna. Budgetministern hetsar upp sig till den grad att han till slut beskriver den kommunala utgiftsutvecklingen mest såsom ett resultat av kommunalpolitikernas privata ambitioner. Han glömmer totalt bort att även hans eget parti såsom de mest prioriterade områdena för en utbyggd samhällsservice i framtiden anger två tunga områden, där kommunerna har det huvudsakliga kostnadsansvaret, nämliger barnomsorgen och långtidssjukvården. Budgetministern är snubblande nära slutsatsen att huvudsyftet med reformeringen av den kommunala skatteutjämningen är att begränsa den kommunala ekonomin i stället för att förbättra den. Utskottets borgerliga majoritet har funnit detta väl magstarkt och i väsentliga avseenden skrivit om propositionen i den här delen.

För dessa ganska självklara motiv för en skatteutjämningsreform har vi reserverat oss. I propositionen och i majoritetsbetänkandet görs också, närmast i förbigående, ett viktigt principiellt ställningstagande om syftet med avgifter för den kommunala servicen. Kommunala avgifter rekommenderas där såsom medel för att styra inriktningen och omfattningen av den kommunala verksamheten. Något enda exempel på vad det är för slags verksamhet som på det sättet skall styras ges inte. Men man kan på goda grunder misstänka att den verksamhet som kan påverkas genom höjda avgifter — avgiftssänkningar är det uppenbarligen inte fråga om — är sådan verksamhet, där avgiftshöjningar slår ut vissa människor från möjligheten att utnyttja kommunens tjänster. Det blir då i allmänhet fråga om det sociala området. Vi har reagerat mot sådana här dunkla antydningar, som dessutom av moderaterna i andra sammanhang utförs betydligt klarare. Där är det naket och brutalt fråga om att låta pensionärer och barnfamiljer betala mer för vård och omsorg. Vi finner det principiellt felaktigt att använda avgifter för att minska efterfrågan på kommunala tjänster, som tillgodoser viktiga sociala behov. Herr talman! Det finns ytterligare en väsentlig punkt, där regeringen, om sunt förnuft och god moral får råda, borde få bakläxa. Det gäller det ingrepp man gör i kommunalekonomiska utredningens förslag genom att förorda att statsbidraget till kommunerna för alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare skall upphöra fr.o.m. 1980. Den här frågan har vandrat en litet krokig väg i utskottsbehandlingen. Det började med att socialutskottet i ett yttrande till finansutskottet enhälligt förordade att de nu aktuella bidragen skulle fortsätta att utgå. Det skedde i anledning av en moderat och en socialdemokratisk motion med samma yrkande. Socialutskottet ansåg helt enkelt att det fortfarande behövdes en stimulans för kommunerna till utveckling av nykterhetsoch narkomanvården. Vid frågans behandling i finansutskottet blev utgången en annan. De borgerliga ledamöterna biträder nu propositionens förslag om att avveckla bidragen. Motiveringen är rätt och slätt att den borgerliga majoriteten inte funnit det möjligt att göra några besparingar i propositionens övriga förslag, som lämnade den totala kostnadsramen opåverkad av att statsbidraget till alkoholpoliklinikerna och narkomanvården bibehölls. Socialutskottets uppfattning att specialbidrag behövs för att stimulera kommunerna till ytterligare utveckling av de här vårdformerna seglar finansutskottets majoritet förbi genom att förutsätta att bortfall av bidragen ”inte behöver medföra en lägre ambitionsnivå” på det här området. Jag hoppas att alla observerar skillnaden mellan dessa två formuleringar. Socialutskottets ståndpunkt var nämligen att nykterhetsoch narkomanvården behöver utvecklas och bli bättre i kommunerna. Finansutskottets borgerliga ledamöter nöjer sig med att förutsätta att ambitionsnivån inte sänks. Jag tror inte att det behöver råda någon tvekan om vem som har rätt i sak, socialutskottet eller finansutskottets majoritet. Vi behöver inte ta många steg ut ur det här huset för att kunna konstatera det enorma behovet av insatser mot spritoch narkotikamissbruk. Vi vet, allihopa, att vårdresurserna i en lång rad kommuner inte räcker till, att mycket mer måste göras bara för att hindra fler människor att gå under och ytterligare människoliv att förspillas i onödan. Utskottsmajoritetens inställning att den nuvarande ambitionsnivån räcker är helt enkelt obegriplig. Lika obegriplig är den snålhet som här visas. Varför skall bidragen till nykterhetsoch narkomanvården slås ut, därför att man inte hittar besparingar på 69 milj.kr., när man accepterar att bidragen till avloppsrening och idrottsanläggningar — på sammanlagt 95 milj.kr. — bibehålls utan att finansutskottet gör några motsvarande besparingar? Det är ingen logik i detta. Här är det sannerligen också fråga om en snålhet som bedrar visheten. Alla vet vilka stora kostnader som spritoch narkotikamissbruket åsamkar samhället och vår totala ekonomi. Även om majoritetens förtröstan skulle vara riktig, att kommunerna efter bortfallet av statsbidragen inte minskar sina insatser, får med all sannolikhet en utebliven utveckling av vårdinsatserna ekonomiska konsekvenser, som vida överstiger de 70 miljoner som utskottsmajoriteten i ovist nit vill spara åt staten. Herr talman! Jag hoppas att det finns tillräckligt många riksdagsledamöter med hjärta och förstånd att gå emot folkpartiregeringen och utskottsmajoriteten när det gäller bidragen till alkoholpoliklinikerna och vårdcentralerna för narkotikamissbrukare. Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Regeringens proposition 95 om den kommunala ekonomin är ett ambitiöst försök att ta itu med de avsevärda och ständigt ökade problem som primärkommuner och landsting har att brottas med. Från moderat håll vill vi instämma i stora delar av propositionen, som bygger på den under trepartiregeringens tid fullbordade kommunalekonomiska utredningens arbete. Vår huvudinvändning är att regeringen inte tillräckligt kraftfullt fullföljt i och för sig goda och lovvärda intentioner. Man hoppas, tror och förmodar i stället för att kräva. Trots sina förtjänster vilar något av en ofulllbordad symfoni över verket. Sålunda föreslås exempelvis att bidragen till kommunerna för 1980 ökas med närmare 1 1/2 miljarder, för att möjliggöra en skattesänkning som för de flesta ter sig mer och mer nödvändig. Så långt är allt gott och väl, men varken regeringen eller finansutskottets majoritet har vågat sig på att kräva en kommunalskattesänkning. Enligt vår uppfattning borde den kraftiga bidragsökningen motsvarande 1:16 kr. i minskat utdebiteringsbehov definitivt motivera krav på en skattesänkning. Folkpartiet och centern nöjer sig med att uttrycka önskemålet att skatten skall sänkas där sådana möjligheter finns. Socialdemokraterna är tillfreds om kommunalskatten inte höjs. Jag är helt övertygad om att man från de andra partiernas sida misstagit sig på hur en majoritet av landets invånare vill ha det. Ta inte för givet att människor vill ha en utbyggd kommunal service när alternativet efter de ökade statsbidragen är en sänkt kommunalskatt. Kommunalskattetrycket har nu nått så långt att vi helt enkelt måste sänka det. Tidigare har vi några år haft kommunalskattestopp baserat på frivilliga överenskommelser, och mig veterligen var det inga som beklagade att serviceutbyggnaden därvid fick dämpas. Mot bakgrunden av det sagda föreslår vi moderater dels att den föreslagna reformen genomförs på fyra år i stället för två, dels att det bör vara möjligt att kräva att under perioden fram till 1983 sänka kommunalskatten med sammantaget 70 öre. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 7 och 8. Ett annat exempel på vad jag inledningsvis nämnde om bristen i propositionen på aktivt handlande, är hur frågan om den kommunala expansionstakten behandlats av regeringen. Enligt tidigare överenskommelse mellan staten å ena sidan och de båda kommunförbunden å den andra skulle ökningen begränsas till 3 96 under vart och ett av åren 1979 och 1980. Detta avtal har inte hållits av landstingen och primärkommunerna, utan expansionen 1979 beräknas bli hela 4 96 enligt den nyligen avlämnade kompletteringspropositionen. Överskridandet är alltså ingalunda försumligt utan så mycket som 33 96. I juridisk mening är avtalet om de tre procenten naturligtvis inte bindande - kommunförbunden har ju ingen befälsrätt över sina medlemmar landstingen och primärkommunerna — men avtal bör hållas, och det ekonomiska läget är så pass allvarligt att vi helt enkelt är skyldiga att göra allt för att dämpa den för kraftiga expansionstakten. Ett sätt är att se över gjorda transfereringsåtaganden. Vi finner att en sådan väg kan vara lämplig för att dämpa framtida expansion, och därför föreslår vi att kompensationen till kommunerna i anledning av 1974 års skattereform minskas med 450 milj.kr. för 1980, vilket motsvarar 0,5 96 av den kommunala konsumtionen. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen 9. En av propositionens bästa reformer är förslaget att kraftigt gallra i den rika flora som de specialdestinerade statsbidragen utgör. Det är definitivt ett steg i rätt riktning, och därför ter det sig en aning egendomligt att utskottet när det gäller statsbidragen till de kommunala avloppsreningsverken i likhet med majoriteten i jordbruksutskottet går mot regeringen och yrkar bifall till coch s-motioner, som vill att dessa bidrag skall finnas kvar även efter 1 januari 1981. I jordbruksutskottet har moderata samlingspartiet och folkpartiet en gemensam avvikande mening, där man vill följa regeringsförslaget. Det betonas i reservationen, vilket jag också vill understryka, att ambitionsnivån ingalunda därmed sänks och att det dessutom finns möjlighet att framöver bygga med beredskapsmedel. Vad gör nu folkpartisterna i finansutskottet? Jo, de går emot både sin kollega i jordbruksutskottet och sin egen regering och yrkar bifall till coch s-motionerna om specialdestinationens bibehållande. Kostnaderna för 1979 och 1980 beräknas till 90 å 100 milj.kr. årligen och blir naturligen inte lägre framöver. Man bekvämar sig inte med att anvisa motsvarande besparingar — detta trots att finansutskottet så sent som för ett par månader sedan krävde av alla andra utskott att nya utgiftskrav skulle åtföljas av motsvarande förslag till besparingar. Folkpartiets agerande i denna fråga är minst sagt anmärkningsvärt, och jag yrkar bifall till reservationen 10. Herr talman! Tillåt mig något beröra reservationen 4 av Kjell-Olof Feldt in. fl., som herr Feldt nyss själv har berättat omsorgsfullt om. I denna reservation yrkar man bifall till en soch en m-motion om att de specialdestinerade bidragen till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare skall bibehållas. Ett enigt socialutskott biträder förslagen men har inte velat ta upp yrkandet nr2 i m-motionen om att finansieringen skulle ske inom totalramen och sålunda inte medföra ytterligare ökade statsutgifter. Från moderat håll instämmer vi gärna i motionens syfte och anser det arbete ytterst betydelsefullt som utförs vid dessa polikliniker. Vi har försökt finna besparingsmöjligheter motsvarande de ca 70 milj.kr. som det rör sig om, men vi har lika litet som någon annan lyckats därmed. Det låter sig exempelvis knappast göras att minska procentsatsen i de tolv föreslagna bidragsklasserna till den kommunala skatteutjämningen. I konsekvensens namn har vi därför yrkat avslag på motionen i fråga. Avsnittet Riktlinjer för en reformering av statsbidragsgivningen till kommuner och landstingskommuner, som återfinns på s. 11 i utskottets betänkande är värt några kommentarer, trots att vi i den fråga som jag nu tar upp inte har någon reservation. I detta avsnitt förs det ett fullt riktigt resonemang, att skatteunderlagets naturliga tillväxt inte räcker till för att finansiera mer än en begränsad del av volymökningen i den kommunala verksamheten. Slutsatsen blir att det är nödvändigt med ökade statliga transfereringar till den kommunala sektorn. Vad man emellertid i utskottsbetänkandet sorgfälligt undvikit att rekommendera eller ens påtala är att alla möjligheter till besparingar inom den kommunala sektorn självfallet måste prövas. Vid förra höstens ekonomiska debatt redogjorde jag för en lång rad sådana besparingsmöjligheter inom den kommunala sektorn, som jag inte här skall ta upp tiden med att upprepa. Jag finner det emellertid märkligt att inte utskottet i detta sammanhang ville följa mitt förslag att i utskottstexten understryka vikten av besparingar. Avslutningsvis, herr talman, några ord om kommunala folkomröstningar, som vi har pläderat för i motionen 1108. Enligt vår uppfattning bör kommuninvånarna när det gäller kommunalskatten kunna få mer att säga till om genom att kommuner som tänker höja skatten dessförinnan låter invånarna säga sitt i en folkomröstning. Kan man folkomrösta om den ytterst komplicerade kärnkraften så går det förvisso också att göra det om så jordnära ting som om man exempelvis vill ha utbyggd barnomsorg till priset av 50 öre högre skatt. Vilken fin broms blotta vetskapen om en rådgivande folkomröstning skulle utgöra på alltför expansiva kommunalmän! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 7, 8, 9 och 10.

Herr talman! Utgångspunkten för den här debatten om den kommunala ekonomin och om systemet med skatteutjämning till kommunerna är självfallet värdet av den kommunala självstyrelsen. Det råder i vårt land en bred enighet om att den kommunala självstyrelsen är en av grundvalarna för vårt demokratiska styrelseskick. Om den kommunala självstyrelsen skall få ett meningsfullt innehåll måste den inrymma beslutanderätt i fråga om hushållning med kommunens resurser. Kommunerna måste då självfallet ha resurser för den angelägna verksamhet som kommunerna är huvudmän för. Och för att kommunerna skall kunna ta ett ansvar för de naturligen begränsade ekonomiska resurser som står till förfogande, menar vi att man bör bevara den kommunala beskattningsrätten. I det finansiella samspelet mellan staten och kommunerna bör alltså finnas en sektor av autonomi för kommunerna. I syfte att inom ramen för en balanserad samhällsekonomisk utveckling bevara ett utrymme av självbestämmande för kommunerna har under hela 1970-talet träffats frivilliga överenskommelser mellan å ena sidan regeringen och å den andra sidan kommunförbunden om en begränsning av de kommunala skattehöjningarna. I den senaste överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden har man också innefattat en målsättning i fråga om den kommunala sektorns expansion. Den målsättningen är att volymökningen under 1979 och 1980 skall stanna vid 3 96 per år. Tyvärr måste man i dag konstatera att kommunerna ingalunda alltid levt upp till de här överenskommelserna. Den kommunala utdebiteringen har stigit kraftigare än som förutsatts i överenskommelserna, och det ser dess värre nu ut som om också volymökningen i den kommunala sektorn 1979 skall överstiga de rikttal som finns i överenskommelsen om en ökning med 3 96 per år. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande, och vi får återkomma till en grundligare diskussion om det här i samband med att vi debatterar kompletteringspropositionen i början av juni. Vi vill från finansutskottets sida emellertid inte nu ta detta till intäkt för att ytterligare inskränka kommunernas självständiga beslutanderätt. Utskottet avvisar därför förslag från moderata samlingspartiet om reglering av den kommunala beskattningsrätten, om åtgärder för att hålla volymutvecklingen i kommunerna inom vissa gränser och om en skyldighet för kommunerna att sänka utdebiteringen så mycket som motsvarar den ökning av statsbidragen till kommunerna som följer av det nya skatteutjämningssystemet. Utskottsmajoriteten följer också regeringen i fråga om takten för införandet av det förbättrade skatteutjämningssystemet. Det bör ske på två år och inte, som föreslagits av moderaterna, på fyra år. Dessa ställningstaganden från utskottets sida får emellertid inte tolkas så, att vi inte skulle vara medvetna om de problem som följer med den alltför snabba volymökningen i kommunerna. Det kommer att bli en svår uppgift för statsmakterna att göra en avvägning mellan tillgodoseendet av angelägna kommunala behov å den ena sidan och det samhällsekonomiska utrymme som står till buds framöver å den andra. I syfte att underlätta denna avvägning har de tre partier som bildar majoritet i utskottet i den här frågan enats om att tillstyrka det nya skatteutjämningssystem som föreslagits av regeringen. Detta innebär en ökad överföring av resurser från staten till kommuner och landsting, räknat per helår på netto ca 2,8 miljarder kronor. Kostnadsökningen för staten för år 1980 stannar vid ca 1,7 miljarder kronor, vilket sammanhänger med att det nya systemet genomförs på två år. I detta utskottsbetänkande föreslår finansutskottet att totalt mer än 8,5 miljarder kronor anvisas till kommunerna i form av generella bidrag av olika slag. Hela den samlade överföringen av medel från staten till kommunerna under 1980 kan beräknas bli omkring 35 miljarder kronor. Detta svarar mot drygt en fjärdedel, närmare bestämt 28 96, av kommunernas samlade inkomster. De här siffrorna belyser självfallet den stora betydelse som statsbidrag av olika slag har för finansieringen av den kommunala verksamheten. Att som yrkas i några vpk-motioner lägga på ännu mera i form av statsbidrag till kommunerna är mot denna bakgrund självfallet inte möjligt. Herr talman! Det råder relativt bred enighet om den här stora satsningen från statens sida för att förbättra kommunernas ekonomi och för att undvika kommunalskattehöjningar i framtiden. Socialdemokraternas reservationer nr I och nr 3 ändrar inte i någon avgörande grad den här bilden. Man har från socialdemokratiskt håll bara velat göra en egen motivskrivning med några typiska slängar åt trepartiregeringen när det gäller den ekonomiska politiken. Jag avstår för dagen från att kommentera de delarna av reservationerna. Vi lär få återkomma till en bedömning av trepartiregeringens och folkpartiregeringens ekonomiska politik senare under det här riksmötet. Vad jag upplever som viktigt är således att vi kunnat skapa en förhållandevis bred enighet om att staten skall stödja den angelägna kommunala verksamheten, men att vi samtidigt måste försöka hålla den kommunala verksamhetens expansion inom samhällsekonomiskt försvarbara ramar. Det har varit en strävan att i samband med reformeringen av skatteutjämningssystemet avskaffa vissa specialdestinerade bidrag till kommunerna och täcka in motsvarande bidragsbehov via skatteutjämningssystemet. Också kommunförbunden har önskat en sådan förskjutning av bidragsgivningen från statens sida. I flertalet fall tillstyrker finansutskottet enhälligt regeringens förslag till avskaffande av specialdestinerade bidrag. På några punkter finns det emellertid delade meningar. Jag skall inte här närmare beröra den något speciella frågan om stöd till vissa idrottsoch friluftsanläggningar, bl.a. därför att det rör sig om ett anslag som under det närmaste budgetåret inte påverkas av en eventuell ändring i reglerna, och det är dessutom fråga om ett bidrag som i kronor räknat är litet. När det gäller statsbidragen till kommunala avloppsreningsverk, som Knut Wachtmeister berörde, vill jäg bara säga att en eventuell ändring av reglerna inte får någon budgeteffekt under nästa budgetår. Socialdemokraterna har på ett par punkter gått emot regeringens förslag om överföring av de specialdestinerade bidragen till det allmänna skatteutjämningssystemet och i stället önskat behålla eller i något fall öka dessa specialdestinerade bidrag. Det gäller dels bibehållande av statsbidragen till den kommunala nykterhetsvården, dels ett förslag om höjning av statsbidragen till daghem och fritidshem, förslag som sammanlagt skulle dra en kostnad av drygt en halv miljard kronor. Vad som i det sammanhanget är anmärkningsvärt är emellertid att socialdemokraterna inte vare sig vill räkna ner skatteutjämningssystemets totalanslag med motsvarande belopp eller vill anvisa någon annan finansiering för att täcka de här specialdestinerade statsbidragen. Det säger en hel del om graden av ansvarsfullhet i socialdemokraternas ekonomiska politik. Jag avstår från att i detta sammanhang upprepa den diskussion vi hade tidigare i dag om hur man tänker sig att klara finansieringen av de jämfört med regeringens förslag höjda bidragen till kommunerna. Till Kjell-Olof Feldt vill jag bara säga att det naturligtvis inte är riktigt att karakterisera majoritetens linje som snålhet. Den kraftiga höjning som här föreslås av den totala överföringen till kommunerna garanterar naturligtvis att ambitionsnivån inte kommer att sänkas till följd av den här omläggningen. Herr talman!

Herr talman! När Björn Molin motiverar att folkpartiet i finansutskottet kört över både partivännen i jordbruksutskottet och sin egen regering beträffande de specialdestinerade statsbidragen till kommunala avloppsreningsverk med att det inte får någon effekt på den kommande budgeten är det ett utomordentligt dåligt försvar. Finansutskottet har i sitt betänkande nr 20 för ett par månader sedan framhållit nödvändigheten av att andra utskott som föreslår ökningar av budgeten också bör komma med förslag till besparingar. Vidare säger utskottet följande: ”Under riksdagsbehandlingen måste därför en lika restriktiv hållning intas till förslag som innebär att man i och för sig undviker utgiftsökningar för 1979/80 men som medför utgifter längre fram.” Det är alltså precis lika angeläget för finansutskottet att undvika utgiftsökningar i framtida budgetar utan att anvisa var medlen skall tas. Det har finansutskottet uppmanat andra utskott att göra. Det är ett minimikrav att vi själva lever som vi lär.
Herr talman! Får jag bara säga till Knut Wachtmeister att det uttalande som finansutskottet gjorde i sitt betänkande 1978/79:20 dels avsåg helt nya statsutgifter, dels avsåg en ökad ambitionsnivå i fråga om befintliga utgiftsslag. Ingetdera av dessa fall gäller i det här avseendet. Här är frågan om man skall bibehålla ett statsbidrag till kommunala avloppsreningsverk eller om man skall föra in det bidraget i det kommunala skatteutjämningssystemet. Det jag sade var att vad man än gör på den punkten så kommer det inte att få någon budgeteffekt, i varje fall inte under budgetåret 1979/80, eftersom ingen föreslagit att detta bidrag skall avskaffas redan för nästa budgetår. Det betyder alltså att vi har möjligheter att pröva frågan om konstruktionen av det här statsbidraget längre fram.
Herr talman! Jag tycker inte att detta var ett tillräckligt bra försvar. I så fall kan nämligen de andra utskotten anföra samma motivering om de kommer med förslag som under senare budgetår medför ökade statsutgifter. Det är ofrånkomligt att avsikten inte är att detta bidrag skall rymmas inom den totalram som föreslås i propositionen, utan det blir en fördyring. Man har alltså gått emot den egna regeringens proposition, och det finner jag anmärkningsvärt.